Herr talman! Amineh Kakabaveh har frågat mig dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att få fart på bostadsbyggandet, inte minst av hyresrätter, dels när jag tänker presentera förslag på åtgärder för att komma till rätta med det skattemässiga missgynnandet av hyresrätten som upplåtelseform. Jag vill börja med att tydliggöra att jag själv som bostadsminister och regeringen i övrigt tar bostadsbristen på största allvar. Åtgärder för att komma till rätta med bristen och få i gång bostadsbyggandet tar dock tid, särskilt när det gäller åtgärder för att effektivisera processer och minska tiden från idé till färdig bostad, som regeringen bland mycket annat har fokuserat på under denna mandatperiod. Om man inte vill arbeta med statliga investeringsstöd, som i princip ingen annan än de politiska partier som finner sin hemvist på vänsterkanten förordar, finns tyvärr ingen genväg för att komma till rätta med bristerna på bostadsmarknaden. Regeringen har en omfattande reformagenda för att förbättra förutsättningarna för att bygga nya bostäder. De utredningar som regeringen har tillsatt, eller kommer att tillsätta inom en snar framtid, hanterar i stort sett samtliga de frågeställningar som majoriteten av berörda aktörer lyft fram som problemområden, till exempel regleringen kring buller, regler kring byggande av ungdoms och studentbostäder, överklagandeprocessen och riksintressen. Det finns dock ingen quick fix, och åtgärder måste vidtas inom många olika områden. Men åtgärderna måste föregås av gedigna utredningar av omfattande och komplexa frågeställningar och ett tidskrävande lagstiftningsarbete. Det finns ingen genväg. Resultatet av dessa utredningar kommer att leda till förändringar som de facto har betydelse för dem som vill bygga och för omfattningen av bostadsbyggandet i landet. Om man genom att tillsätta dessa statliga utredningar i Amineh Kakabavehs ögon är handfallen må så vara. Amineh Kakabavehs recept stavas i stället subventioner. Sverige har tidigare haft subventioner under en lång följd av år. Trots detta har vi byggt hälften av vad våra nordiska grannländer har gjort per capita. Subventioner är inte lösningen på bostadsmarknadens problem. När det gäller hyresrätter är vi däremot eniga, Amineh Kakabaveh och jag. Förekomsten av hyresrätter är avgörande för ungas etablering, men också för rörligheten på bostadsmarknaden och för matchningen på arbetsmarknaden. Hyresrätten är med sin flexibilitet en viktig del i regeringens arbetslinje. För att främja utbudet av hyresrätter har regeringen nyligen sänkt fastighetsavgiften för flerbostadshus, förlängt perioden för helt undantag från fastighetsavgift och förlängt tidsperioden för hyror som kan ge kostnadstäckning vid nyproduktion, så kallade presumtionshyror. Med avsikt att förbättra hyresrättens ställning och konkurrenskraft har regeringen också tillsatt Bostadsbeskattningskommittén . Kommittén har i uppdrag att se över beskattningen av hyresrätter och vissa andra upplåtelseformer och ska överlämna sina förslag till regeringen senast den 15 januari 2014. Regeringen avvaktar givetvis denna slutredovisning innan eventuella åtgärder för att förbättra hyresrättens skattemässiga ställning vidtas. Tillsammans med regeringens avsikt att utöka möjligheten att göra så kallade från och tillval i hyreskontrakt och därmed göra hyresrätten mer attraktiv som upplåtelseform signalerar de nämnda åtgärderna tydligt den betydelse som regeringen tillmäter hyresbostadssektorn och vikten av att öka utbudet av hyresrätter för att komma till rätta med obalanserna på bostadsmarknaden.

Herr talman! Tack, bostadsminister Stefan Attefall, för svaret! Det finns en enighet i denna kammare om att det i Sverige finns ett stort behov av att bygga hyresrätter, alla möjliga lägenheter men särskilt hyresrätter. Sverige växer, och fler och fler flyttar till storstäderna. I mer än hälften av kommunerna råder bostadsbrist i dag.

Det handlar också om att grundläggande fri och rättigheter, som är stadgade i vår grundlag, därmed berövas. Svaret från bostadsministern är tyvärr att utreda. Han tillbakavisar till att partier på vänsterkanten strävar efter subventioner. Det är inte så, Stefan Attefall, och det vet både jag och du. Det är Sabo, HSB, LO och Hyresgästföreningen som förespråkar subventioner och som har visat att det ökar bostadsbyggandet. Det var så under den tid då vi hade statliga subventioner. Det är så också enligt Boverkets utvärdering. Det innebär att subventioner handlar om politiska muskler. Det handlar om att vi helt enkelt ska visa intresse och ta ansvar. Det ansvaret lämnar regeringen och Attefall i dag till marknaden, och marknaden kommer inte att lösa problemet. Det går inte heller att lösa frågan om bostadsbrist genom andrahandsuthyrningar, tillfälliga boenden eller vindsvåningar. Det kommer inte att lösa problemet som helhet. Vi tycker att Sveriges ungdomar och studenter förtjänar en bättre bostadssituation. Vi i de rödgröna och flera utanför riksdagen och maktens korridorer är eniga om att vi måste införa någon form av investeringsstimulans för att öka nyproduktionen av särskilt hyresrätter. Den ekonomiska obalansen mellan olika upplåtelseformer är oacceptabel. Många får betala 2 000 kronor extra för att bo i hyresrätt i stället för i annan boendeform. Villkoren för byggande av hyresrätter gör att det blir väldigt dyrt att bygga lägenheter och småhus. Det gör att det blir ännu svårare när det gäller nyproducerade bostäder. Folk kommer inte att ha råd att bo i dessa. Det är bara de som har tjocka plånböcker som har möjlighet att flytta in i de exklusiva bostäder som byggs. Frågan är fortfarande: Vad gör bostadsministern? Ska man utreda? Det finns många utredningar och rapporter från olika håll och kanter. Behövs det verkligen en utredning för att ta bort obalansen när det gäller de olika upplåtelseformerna?

Herr talman! Jag vill tacka Amineh Kakabaveh för att hon har tagit upp bostadspolitiken, som är en het fråga. Vi har nyligen avslutat en debatt om vad regeringen föreslår i budgeten och vad regeringen vidtar för åtgärder. I går hörde jag en man från HSB som sade att alla måste hjälpas åt för att man ska få fart på byggandet i Sverige. Kommuner, byggare, länsstyrelser och staten måste hjälpas åt. Regeringen har lyft på alla stenar för att se vad som kan göras med tanke på alla hinder som har funnits och som fortfarande finns kvar. Man ser över statliga regelverk när det gäller till exempel buller, riksintressen, kommunernas planprocesser och länsstyrelsernas handläggningstider. Det har införts enklare regler för andrahandsuthyrning. Fastighetsskatten har sänkts för hyresbostäder och nybyggda bostäder. Den 1 januari nästa år införs en ny bostadsförsörjningslag. Den handlar om nya boendeformer för äldre såsom trygghetsbostäder och seniorboenden. Den handlar också om fler bostäder för unga och studenter - ett beslut som fattades i förra veckan. Det mesta av detta kommer att gynna just hyresrätten framöver. Finansdepartementet ser nu över det skattemässiga när det gäller hyresrätter. Den bild som oppositionen målar upp är väldigt negativ. Det är inte bara Vänsterpartiet som gör det, utan det gäller också Socialdemokraterna. Men man kommer inte med några egna lösningar, utan det är bara ett enda klagande hela tiden, till skillnad från regeringen som gör viktiga insatser, som lyfter på alla stenar och som ser på möjligheterna att komma vidare med byggandet i Sverige.

Herr talman! Cirka en fjärdedel av alla unga vuxna i åldern 20-27 år bor kvar hos sina föräldrar. I åldersgruppen 20-25 år är det hela 36 procent som bor kvar hemma, enligt regeringens proposition om fler bostäder till unga och studenter. Det betyder att det skulle behövas ca 190 000 nya bostäder bara för att gruppen 20-27-åringar skulle få ett eget boende. Tyvärr är det inte så att alla ungdomar som inte bor kvar hos sina föräldrar har en egen bostad, så behovet är ju egentligen större. I dag köar 290 000 för en bostad. Ministerns svar på frågan om åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet är ju inte särskilt optimistiskt. Det är inte heller så konstigt eftersom ministern ärligt erkänner att regeringen inte har några idéer om hur man ska få fart på byggandet. Det finns ingen quick fix, som ministern skriver i svaret. Man utreder och utreder och vänder på alla stenar, som ministern brukar säga. Men efter snart åtta år av stenvändning har det inte dykt upp något som ändrar på det faktum att det byggs alldeles för lite. Det är intressant att ministern i sitt svar också erkänner att subventioner är en snabb väg för att lösa bostadsbristen. Men, som ministern uttrycker det, om man inte vill arbeta med investeringsstöd finns det tyvärr ingen genväg. Visst, det är sant. Det är bara att se på det som har byggts under alliansregeringens år. Det är i huvudsak bostadsrätter och egna hem som har byggts med statligt investeringsstöd i form av kraftiga skattesubventioner. En bostadsrätt är skattesubventionerad med ca 2 000 kronor per månad jämfört med motsvarande hyresrätt. Om ministern delar uppfattningen - som han uttrycker i sitt svar - att rörligheten på arbetsmarknaden, tillväxten och andra sociala frågor sammantaget gör att det behövs fler hyresrätter, varför fortsätter man då att subventionera andra upplåtelseformer? Det är ju inte jag som påstår att investeringsstöd går rakt ned i fickorna hos byggarna, utan det är regeringen som gör det. Varför fortsätter ni då att ge subventioner åt upplåtelseformer som ni själva bedömer är mindre viktiga? Vilken byggare skulle välja att bygga en hyresrätt med lägre vinst om hen i stället kan bygga en bostadsrätt och få pengar i fickan från regeringen? Det fungerar faktiskt så i dag. Nu tror inte jag att det som regeringen säger är sant. Jag tror inte att investeringsstöd måste betyda att pengarna kastas i sjön. Jag tycker att det är ganska oförskämt av regeringen att påstå något sådant om byggsektorn. Hur löser man då detta dilemma? Det går inte att lösa så länge som vi har en regering som inte vill åstadkomma blocköverskridande lösningar. Bostadsfrågan är en så stor och omfattande samhällsekonomisk fråga att det är svårt att se hur den ska kunna lösas så länge det saknas åtgärder som har en reell effekt. Det innebär ett regeringsskifte. Förmodligen krävs det mångåriga program för att klara detta i stil med dem som man nu genomför i England. Då är förutsättningarna att man kan träffa breda överenskommelser över blockgränserna som gör att de åtgärder som man vidtar håller i mer än en mandatperiod, kanske i tre fyra mandatperioder. Det måste alltså genomföras ett stort systemskifte om man ska få villkor mellan upplåtelseformerna som gör att det i verkligheten blir ett ökat byggande av hyresrätter. De reformer som regeringen har genomfört - ägarlägenheter, hyresgarantier, borttagande av skyddet mot ockerhyror - har ju var för sig inte gett några egentliga effekter. Man skrapar lite på ytan med varje reform som man genomför.
Herr talman! För en tid sedan - den 6 november - besöktes jag av några företrädare för småkommunerna. Ordförande i den delegationen är Peter Lindroth, som är socialdemokratisk andre vice ordförande i kommunstyrelsen i Karlsborg. Peter Lindroth beskrev ett fenomen som är känt från oerhört många kommuner, nämligen bostadsbrist. Detta diskuteras ofta som om det bara gäller de allra största städerna. Men så är inte fallet, utan bostadsbristen är en hämmande faktor även för andra kommuner som inte nämns på förstasidan i våra stora morgontidningar i Stockholm. Det finns en enda orsak till att vi har bostadsbrist. Det byggs för lite. Det är det grundläggande. Och då måste man gå tillbaka i tiden för att ta reda på varför det är så. Det finns två huvudsakliga anledningar. Jag tycker att regeringen ska ha ett erkännande för att man har tagit itu med alla de hinder för byggande som har funnits under senare år, inte minst kommunala hinder. En annan del, som jag mer har sysslat med, är finansieringen av bostäderna. Där återstår ännu mycket att göra. Men jag och inte minst Lars Eriksson från Västerås har tidigare diskuterat vilka olika vägar det finns för att lösa detta med finansieringen. Jag har tidigare ställt frågan: Vilket system vill man ha? Jag brukar komma med fyra olika förslag som man kan pröva. Det första förslaget gäller räntesubventioner. De försvann 1991 och uppgick då till 38 miljarder kronor. Socialdemokraterna lovade att återinföra dem, men det hade man inte råd med. Det andra förslaget är det gamla paritetslånesystemet. Vill man återinföra det? Inte ens den duktige bostadsministern Lars-Erik Lövdén tyckte att det var ett idealiskt system. Det tredje förslaget är att man satsar på hundraprocentiga statliga lånegarantier, vilket man hade förr i tiden när det inom miljonprogrammet byggdes flerfamiljshus. Det var kanske inte heller var så idealiskt. Statliga lånegarantier har en effekt, nämligen att man får en dålig kostnadspress vid byggandet om man har hundraprocentiga garantier för lånen. Det fjärde är det som jag ser att även Vänsterpartiet numera dess bättre har övergivit. Men på den tiden när jag satt i bostadsutskottet, saligt i åminnelse, herr talman, var det Vänsterpartiets stora grej att man skulle låna av AP-fonderna. Man skulle ta pengar ur AP-fonderna till lägre ränta. Det skulle lösa det hela, och man skulle subventionera den vägen. Det står väl inte ens Vänsterpartiet bakom numera, såvitt jag förstår. Jag tror för min del att det är väldigt bra åtgärder som man har vidtagit. Jag vill ändå fråga statsrådet om en punkt där det inte har kommit förslag: Hur ska man se på det förhållandet att väldigt många byggföretag ligger på stora områden av detaljplanelagd mark? Är det rimligt att ha i stort sett bara vanlig fastighetsskatt år efter år för detta? Eller borde man möjligen sätta ytterligare press på byggföretagen att använda dessa områden? Det gäller inte bara privata byggföretag utan i väldigt hög grad också kommunala byggföretag, som avstår från att bygga därför att man spekulerar i framtida större vinster.

Herr talman! Tack, Amineh Kakabaveh, för den här interpellationen! Det är en spännande interpellation som en av de sista vi debatterar innan det blir julledigt. I det svar som statsrådet gav säger han att regeringen hanterar i stort sett samtliga de frågeställningar som berörda aktörer lyft fram som problemområden. När det gäller Aminehs andra fråga, om den skattemässiga obalansen, hänvisas till Bostadsbeskattningskommittén. Där finns en del att säga, tycker jag. På senare år har de ekonomiska villkoren för boende kommit att förändras på ett sådant sätt att hyresrättens konkurrenskraft ytterligare har försämrats gentemot ägd bostad. Till stor del beror detta på förändringar i skattesystemet och att de stöd som tidigare har funnits för att kompensera hyresrätten har slopats. Jag tycker inte att det här är fråga om att det måste vara en process för att åstadkomma exakt lika villkor. Däremot tror jag att väldigt mycket kan göras för att undanröja obalansen. Amineh påpekade i sitt anförande att Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen tillsammans har gjort en analys kring detta, och det är där man har hittat den skattemässiga obalansen på 2 000 kronor per månad, som är skillnaden mellan att bo i en nybyggd hyresrätt och att bo i en nybyggd bostadsrätt. Bostadsministern har i tidigare interpellationsdebatter om den här frågan ändå närmat sig ståndpunkten att han tycker att det finns en sådan här obalans. Att erkänna det är ett första steg. Om man erkänner den obalansen behöver man ha en politik för hur man ska komma till rätta med den. När det gäller Bostadsbeskattningskommittén har Sabo med flera lagt förslag på andra direktiv som skulle kunna ligga i Bostadsbeskattningskommittén och göra att man tittar på den frågan. Det har bostadsministern stoppat, för han har inte velat ha med de direktiv som Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har velat ta in. För ett par veckor sedan, för att inte säga för någon månad sedan, valde Bostadsbeskattningskommitténs ordförande Hases Per Sjöblom att i Dagens Nyheter göra någon form av utspel kring vad man förväntas landa i. Han pekade på att man förmodligen skulle föreslå ett slopande av fastighetsavgiften för hyresrätter. Det är, som flera här har pekat på, någonting som redan i dag är undantaget för de första 15 åren. Om det här ska ge någon effekt blir det först om 15 år. Sabo har räknat på det och landat i att det ger en effekt på 100 kronor per månad om 15 år. Den största privata förvaltaren i Stockholm har beräknat detta till 0,7 procent av den totala bostadsproduktionskostnaden, så det är fråga om rätt blygsamma belopp. Frågan hänger fortfarande i luften: Vilka förslag tänker statsrådet lägga fram för att komma till rätta med den skattemässiga obalansen, om det nu är så att man fortfarande tycker att den obalansen existerar?
Herr talman! Det är på något sätt två debatter i debatten. Den ena debatten gäller det generella bostadsbyggandet i Sverige, som ju har varit lågt under en lång följd av år. Vi har byggt ungefär hälften av vad norrmän, finnar och danskar har gjort per capita sedan 90-talets början. Skulle skattesituationen för hyresrätterna vara det enda problemet vi hade, ja, då skulle självklart andra ägarformer öka kraftigt och byggas i normal europeisk takt. Men det har inte gjorts. Alltså: Vi har ett utbudsproblem på detaljplanelagd mark, byggklar mark, som det går att dra i gång byggen på. Gunnar Andrén ställer en fråga om detaljplanelagd mark som olika intressenter äger där byggen inte kommer i gång. Ja, det finns säkert många olika skäl. Det kan vara normala affärsmässiga skäl: Vi måste ha en jämn produktionstakt i vårt företag, och vi kan inte köra i gång allting samtidigt. Det kan vara skäl som att man har olika ekonomiska förutsättningar och finansieringsproblem. Vi har nu bett länsstyrelserna i ett antal län att inventera och analysera om det finns någonting som de bör göra någonting åt. Det uppdraget ligger ute just nu, och vi ska få svar under den närmaste tiden. Då påstås det: Regeringen bara utreder och gör ingenting. Får jag bara upprepa några exempel på vad vi redan har gjort. Vi har slopat fastighetsavgiften de första 15 åren. Vi har sänkt det totala skattetrycket för boende med många miljarder kronor. Vi har kortat handläggningstiderna på länsstyrelserna. Vi har reformerat andrahandsuthyrningsreglerna. Vi har reformerat hyressättningssystemet och tydliggjort regelverket för de kommunala bostadsföretagen. Vi har förbättrat de statliga hyresgarantierna. Vi har skärpt bostadsförsörjningslagen. Vi har höjt bostadsbidragen både för barnfamiljer och för pensionärer i flera olika omgångar. Det har vi redan gjort. Sedan håller vi på med en rad frågor. Och just nu ligger en proposition i riksdagen om enklare regler för att bygga student och ungdomsbostäder. Det kommer ytterligare förslag fram till och med mars månad som innebär att riksdagen kommer att få fatta beslut om ett antal saker. Amineh Kakabaveh säger att subventioner visar de politiska musklerna. Då är första frågan: Om vi har haft subventionssystem nu under 1990-talet och 2000-talet och ändå byggt hälften av vad norrmän, finnar och danskar har gjort, och hälften av vad OECD-genomsnittet har gjort, varför funkar inte subventionerna för att lyfta bostadsbyggandet? Den frågan har inte någon från Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet ännu lyckats svara på. Det tyder på att subventionerna inte är det effektiva instrument som ni hävdar. Ska vi då börja bygga mycket billigare? Ja, då kan vi ta Vänsterpartiets förslag i deras budget. De har avsatt 1 miljard kronor 2014 för subventioner. De vill bygga 40 000 lägenheter och vill att en majoritet av dem ska vara hyresrätter. Då måste minst 20 000 vara hyresrätter, och subventionen ska gå bara till hyresrätter. Det skulle innebära att om man använder 1 miljard till 20 000 hyresrätter sänker man produktionskostnaderna med 2 1⁄2 procent. Hur radikalt lägre hyror blir det av detta? Nej, säger Vänsterpartiet, man vill höja subventionen till 3 miljarder 2016. Okej. Men man vill fortfarande bara bygga 20 000. Det tar tid för Vänsterpartiet också att få snurr på detta. Jämför då det med Sabos kombohus, alltså koncepthus, som nu byggs 25 procent billigare än snittproduktionskostnaderna.

Herr talman! Tack, bostadsministern! Det är självklart att Vänsterpartiet visar att det finns andra vägar, och det är självklart att vi precis som Stefan Attefall vet att när vi under 2000-talet hade subventioner har resultatet från utvärderingar av Boverket visat att vi har byggt mer och byggt billigare, att det är möjligt. De 40 miljarder som du, Stefan Attefall, ger heter ROT och ränteavdrag i stället. Vi kan för bara 20,7 miljarder bygga 100 000 hyresrätter. Det går att bygga. Dina pengar är inte bidrag, utan det är skattebetalarnas pengar. För det kan vi rusta upp 300 000 lägenheter, om vi ger 50 000 kronor för energibesparingar. Det går att göra, och det är för dina 40 miljarder, som du och regeringen ger till dem som redan har, nämligen dem som äger en bostad. Vi ser att det har påverkat byggandet generellt. Det är i dag dyrare att bygga och dyrare att bygga hyresrätter. Det du kallar reform har gjort det svårare också för byggbranschen. En hel del åtgärder har Hyresgästföreningen talat om, och det är förenligt med vad Vänsterpartiet har sagt, till exempel att markpolitiken är ett verktyg. Staten äger mark. Varför ska man sälja den, antingen väldigt dyrt i vissa områden eller väldigt billigt i andra områden, där en byggherre kan sälja till en annan byggherre? I mitt bostadsområde är det så. Man har lovat att bygga 72 lägenheter för studenter. En byggherre köpte billigt och sålde tillbaka till en annan byggherre, som byggde 71 lägenheter som är bostadsrätter och en enda som är hyreslägenhet. Det är för ungdomar. Markpolitiken innebär kontroll över marken. Vi i Vänsterpartiet säger precis i enlighet med Hyresgästföreningen att vi ska ta vara på marken - det är ett viktigt politiskt medel. Det finns ytterligare problem med att de små byggföretagen inte släpps in. Det finns en hel del att göra utan att utreda. Även om regeringen tillsätter 67 utredningar till kommer problemet att kvarstå. Det fungerar inte med tillfälliga boenden. Bostadsministern säger att det kommer en utredning om ungdomar och bostäder. Man underlättar för människor att hyra ut sin vind utan hiss och så vidare, man bygger med sämre standard, och det finns buller, som vi är överens om inte är bra för den sociala miljön. Det finns mycket problem kring de förslag som regeringen har, som egentligen inte är någon riktig åtgärd för de 300 000 ungdomar som behöver en bostad och för de människor som desperat betalar i andra eller tredje hand för att få ett boende. Vi säger: Ge de 40 miljarderna till fördel för hyresrätter, inte bara till dem som äger!

Herr talman! Jag har varit en del av civilutskottet sedan mars månad och har sett en trend från oppositionens sida. Det handlar om en bildsättning som är otroligt negativ. Det är klagovisor hela tiden, och det är inte ett enda nytt eget förslag. Klas Eklund, tidigare ekonom bland annat hos Kjell-Olof Feldt, säger att den subventionspolitik som Vänstern och Socialdemokraterna förespråkar är gammaldags och mossig. Men det svar man kan få fram här, som ett svar på regeringens alla åtgärder, är: Det handlar om subventioner. Vänsterpartiets lösning är mer skattepengar. Det ska ges subventioner till byggbolagen för att de ska bygga hyresrätter. Problemet är bara att det för de flesta byggbolag inte fattas pengar. Det finns mängder med pengar i byggbranschen, och många byggbolag gör stora vinster. Det är intressant att ett parti som Vänsterpartiet, som i vanliga fall inte brukar tycka om att gynna stora, privata bolag, i det här fallet, när det gäller subventioner, vill strö skattepengar över de stora byggföretagen. Det var intressant med Gunnar Andréns historik. Han hade en del tankar om åtgärder. När man frågar bostadsministern hur vi ska kunna bygga fler hyresrätter kommer det ett stort antal idéer. Man lyfter på alla stenar som finns. Jag ser fram emot fortsättningen och har stor tilltro till bostadsministern.

Herr talman! Hade vi mer tid skulle jag gärna prata lite om trångboddhet också. Bostadsbristen har ökat under de senaste fyra åren, så att ytterligare 7 procent av landets kommuner har börjat rapportera om det. I dag är det alltså 246 av landets 290 kommuner som anser att de har brist på just hyresrätter, som vi väl har pratat om mest. Ministern sade att det pågår två debatter. Jag skulle gärna vilja se två olika typer av förslag. Jag upplever att många av de åtgärder som vidtas handlar om Stockholmsproblem. Detta med planproblem och långa handläggningstider är problem som inte finns i många av kommunerna. Vill någon bygga ett hus i en kommun med mindre än 70 000 invånare löser det sig på en eller ett par veckor. Problemet med utbud av mark togs upp. Jag ska inte nämna något företag, men vi vet att det finns företag som ligger på 10 000-12 000 byggrätter här i Stockholm. I dag är det mer lönsamt att ligga på dem än att bygga på dem. Det är ett problem som finns i marknaden. Ministern räknar upp en massa åtgärder som han har vidtagit. Då kan man fundera: Är det rätt eller fel åtgärder? De har ju inte löst problemet, för vi har inte fått i gång byggandet, och det är ändå åtta år av marknadsinriktade lösningar. Ministern frågar - och visst kan man göra det - varför de metoder som fanns tidigare inte löste detta. Men varför gör inte de metoder som regeringen har föreslagit det? De har påverkat bara mycket marginellt, om ens något - man kan faktiskt diskutera det. Det tar tid att utvärdera sådant. Jag tycker att det behöver vara lite mer ödmjukhet från regeringens sida. Som jag sade i mitt förra inlägg kan jag inte se några stora åtgärder som skulle få fart på detta, om det inte sker med en mycket bred förankring i riksdagen, så att åtgärderna kan vara kraftfulla.

Herr talman! Först måste jag säga att det var en intressant inblick som Jan Lindholm gav från planprocessen i Borlänge med omnejd. Det kanske inte fullt ut fungerar så på andra håll, men det var roligt att höra att man kan få tillstånd på mycket kort tid i Borlänge med omnejd - mycket bra! Jag tycker att det var ett intressant svar som statsrådet gav när det gällde detaljplanelagt område. Det är analys på gång i länsstyrelserna av detta. Jag tror att det är en av nyckelfrågorna. Här tar skattebetalarna i kommunerna på sig att detaljplanelägga områden, och sedan sker det nästan ingenting därefter, utan de bara ligger och ligger. Det finns andra som kapitaliserar detta. Det kan inte vara rimligt att skattebetalarna i längden ska ta kostnaderna och att det sedan inte händer något. Det måste man angripa. Jag är glad att Roland Utbult hade observerat detta. Vi har arbetsmarknadsregioner som är ganska väldefinierade. Men vi skulle även behöva något som heter kommunikationsregioner, så att man kan se hur långa resor människor kan ha till jobbet. Slutligen skulle vi behöva bostadsregioner, så att man kan se var människor kan bo. Om man nu håller sig till Stockholm kan man se att de arbetsmarknadsregioner som finns håller på att ändras genom att kommunikationerna håller på att utvidgas. Därigenom kan vi bo på mycket trevliga orter som Strängnäs, Eskilstuna, Västerås, Enköping och Uppsala. Det är fullt acceptabla pendlingsavstånd till dessa orter. Det tror jag är mycket viktigt. Då får vi också bostadsregioner där man kanske kan bo lite billigare än om man försöker bygga en villa på Stureplan. Till sist skulle jag vilja säga det som jag har sagt många gånger i denna kammare, nämligen att det inte är bra att vi i denna region har 26 olika kommuner med eget ansvar för bostadsplaneringen.

Herr talman! Det är klart att det blir debatt om mer än en sak. Men interpellationen innehåller mer än en frågeställning. Vi behöver därför diskutera hela interpellationen. Jag ansluter mig till mycket av det som Jan Lindholm anförde i sin beskrivning av politiken. Jag studsade till när bostadsministern sade: Varför väljer Socialdemokraterna och Vänsterpartiet alltid fel väg i bostadspolitiken? Man häpnar när man hör det. Det är otroligt provocerande. Vilka utanför detta hus anser att bostadsministern och regeringen har valt rätt väg när det gäller bostadsbyggandet under de sju och ett halvt år, snart åtta år, som ni har haft ansvaret för detta? Jag tror faktiskt att det är enklare att hitta någon utanför detta hus som tycker att Sverige borde gå med i EMU än som på fullt allvar tycker att regeringen är på rätt väg med bostadsbyggandet. Jag tror att det är otroligt svårt att hitta någon som tycker att regeringen är på rätt väg. Ni kan inte vara helt okänsliga för den debatt som pågår utanför detta hus, för den frustration som finns och för de krav som ställs på er från en rad olika föreningar, organisationer och debattörer. Det är en stor debatt som förs utanför detta hus. Att ni bara blundar för den är otroligt provocerande. Statsrådet säger att det inte bara är den skattemässiga delen som är problemet. Nej, det är helt korrekt. Jag har aldrig påstått någonting annat. Men det är en av dessa faktorer, och den måste man också klara av att diskutera. Det är flera organisationer som har lyft fram detta. Om man ska vända på alla stenar ska man vända även på den stenen. Där tycker jag nog att statsrådet är skyldig denna kammare ett svar. Vi får väl avvakta utredningen, men jag tror inte att man ska hoppas på för mycket utifrån vad som har läckt ut från den.
Herr talman! Jag håller med om att det kanske inte bara är två debatter, det vill säga om hyresrätten specifikt och om den mer allmänna bostadsbristen. Det är också två debatter därför att vi har två olika Sverige. Vi har de heta regionerna med bostadsbrist och långa ledtider. Men vi har också många delar av Sverige där det finns en önskan om att bygga mer men där marknadsförutsättningarna är helt annorlunda. Vi har en hel del arbete i gång också kring den delen av problemet. Jan Lindholm ser inga stora idéer. Nej, det gör inte jag heller när jag läser Miljöpartiets motion. Men jag ser i alla fall ett besked som jag uppskattar, nämligen nej till subventioner. Därför vore det intressant att få veta hur Miljöpartiet ska få ihop sin politik med Vänsterpartiets och Socialdemokraternas politik om de ska försöka skapa en majoritet i denna del. Utöver detta finns det inte några stora idéer i Miljöpartiets motion. Det finns det inte i Vänsterpartiets och Socialdemokraternas motioner heller, förutom att det finns en vurm för att subventionera och använda skattebetalarnas pengar. Det var intressant att tala med en av dem som har utvecklat de koncepthus som nu är en del av Sabos Kombohus. Han berättade att man bygger 25 procent billigare än vad standardbyggkostnaderna i Sverige är. Det konceptet började de utveckla när de insåg att subventionernas tid var förbi. Då började man på ett av de större företagen i Sverige att jobba för att pressa kostnaderna. Man ställde frågan: Hur bygger vi optimalt, snålt, effektivt och med en sådan god kvalitet att vi kan vara stolta över vårt bygge? Sabos Kombohus är ett exempel på detta. Dessa hus säljs också på den privata marknaden. Det finns även ett antal andra aktörer som bygger hus på denna prisnivå. De reformer som vi nu har lagt fram lagförslag om och de regelförändringar som Boverket jobbar med kommer att leda till att man kan bygga studentbostäder så mycket som 25 procent billigare. Jämför dessa kostnadsreduceringar, tack vare den politik som vi nu för, med hur Vänsterpartiet lyckas med sina 3 miljarder i subventioner - vilket är tre gånger mer än Socialdemokraterna orkar med i sitt budgetalternativ. I bästa fall kan man, teoretiskt sett, pressa kostnaderna med 7 1⁄2 procent. Det är alltså 7 1⁄2 procent till en kostnad på 3 miljarder för skattebetalarna. Detta kan alltså jämföras med 25 procents lägre kostnad utan skattebetalarnas pengar. Det är ganska logiskt vad man väljer. Man måste i alla fall pröva regelförenklingsvägen i första hand. Åtminstone gör jag det som kristdemokrat och som en person som tycker att skattebetalarnas pengar är någonting som man ska hushålla med. Det som andas i Amineh Kakabavehs resonemang är att alla pengar är statens och att alla skattesänkningar är subventioner. Det innebär väl att en vanlig sjuksköterska har 75 procent i subvention från staten. Det är ungefär vad hon får behålla av sin lön. Jag ser faktiskt en skattesänkning som att människor får behålla sina egna pengar. Att man lättar på skattetrycket för boendet ser jag också som ett sätt för människor att få behålla sina egna pengar. Men jag ser även att vi med hjälp av regelverk och skatteinstrument självklart kan skapa goda förutsättningar. Jag har tidigare sagt att jag upplever skattesituationen för just hyresrätten som en nackdel. Hyresrätten har en uppförsbacke i investeringsstadiet. Men jag köper inte dessa lätta jämförelser. Skattesituationen för företag och privatpersoner är så olika.

Herr talman! Jag hade förväntat mig en bättre människosyn från statsrådet än att jämföra en sjuksköterskas gedigna arbete och möda med en subvention på 40 miljarder som bostadsministern och regeringen ger i stöd för ägda boenden. Det är lite slarvigt. Jag hoppas att bostadsministern inte menar det. Ni har haft sju och ett halvt år på er att bygga bostäder, men ni skyller fortfarande på de rödgröna partierna. Under den tid som vi stödde den socialdemokratiska regeringen har det faktiskt byggts mest. Det finns svart på vitt. Det finns även svart på vitt enligt Boverket, statens eget verk, att subventioner gett möjlighet till nyproduktion. Särskilt antalet hyresrätter har ökat. Vi vill inte heller ge pengar hur som helst. Stefan Attefall vet att de miljarder som vi i Vänsterpartiet vill satsa under kommande år handlar om att styra politiken. Det är styrmedel för att man ska kunna bygga både billigt och miljövänligt. Våra ungdomar och andra i landet förtjänar bra bostäder. Det är det som vi vill använda subventioner till. Jag tycker att det är bättre att presentera och prestera lite politik än att skälla på oss och säga att vi vill använda pengar hur som helst. Vi vill att de 40 miljarder som går till ägda boenden även ska gå till byggande av hyresrätter, till små, billiga och miljövänliga bostäder, till dem som behöver bostäder. Det är det som vi förväntar oss.
Herr talman! Det är viktigt att konstatera att subventioner i stort sett inte har fungerat. Vi måste jobba med regelförenklingar och med att få ut mer byggbar mark - det är ett utbudsproblem som är grundorsaken. Vi behöver se över den skattemässiga situationen för hyresrätter. Vi avvaktar nu en utredning, och vi får bereda den och komma tillbaka. Vi har dock, som jag nämnde tidigare, redan gjort en hel del när det gäller avgiftssänkningar och skattesänkningar. Ja, Alliansen har suttit vid regeringsmakten i drygt sju år. Jag tycker att det är viktigt att säga att vi har hanterat en finanskris som lamslog mycket av svensk industri och inte minst byggindustrin. Det är klart att det märktes i Sverige. Det märktes ännu mer i många andra länder. Det har gått upp och ned för bostadsbyggandet i Sverige, men det har kroniskt legat på en lägre nivå än i andra länder. Svängningarna har följt varandra ganska väl; när det har gått upp Sverige har det gått upp i Danmark, Finland och Norge också, och när det har gått ned har det gått ned även i Danmark, Finland, och Norge. På senare tid har vi brutit mot den utvecklingen. Vi går nu bättre än omvärlden, tack vare gedigna och bra offentliga statsfinanser. Vad vi kanske skulle ha gjort tidigare är att sammanföra plan och bygglagsfrågorna med det som på regeringsspråk kallas bostadsfinansierings och bostadsförsörjningsfrågorna. Det gjorde vi i efter valet 2010, då vi också använde beteckningen "bostadsminister" mer officiellt i Sverige. Det har nämligen gett oss ett bättre samlat grepp kring frågorna och gjort att vi har haft bättre möjlighet att analysera. Det tror jag hade varit bra om vi hade gjort tidigare, men vi gjorde en rad olika saker under den förra mandatperioden: förbättrade kreditgarantier, hyressättningssystem, regler för kommunala bostadsbolag, ägarlägenheter, modernisering av plan och bygglagen etcetera. Vi ser nu också att det finns ett starkt stöd för regeringens synsätt i forskarvärlden och bland de olika aktörer som finns på marknaden. Det finns även ett växande intresse och stöd från människor som följer bostadsdebatten, och när vi levererar förslag på förslag tror jag att allt fler kommer att se att det här är den framkomliga vägen - inte subventionsvägen.